Herr talman! Det är ett viktigt beslut som vi nu skall fatta om en ny livsmedelspolitik. Jag skulle t.o.m. vilja säga att detta beslut för väldigt många jordbrukare är livsavgörande. Det har också mycket stor betydelse för den svenska landsbygden. Det är därför alldeles nödvändigt att man för dem som skall agera på denna marknad skapar en tilltro till beslut och till dess möjligheter att fungera. Jordbrukarna, som ju skall ställa om sin verksamhet, måste kunna tro på att detta skall fungera. De som skall satsa på biobränslen, alltså de konsumenter som skall förbruka dem, måste också kunna tro på beslutets effektivitet. I detta avseende vilar ett mycket stort ansvar på vår jordbruksminister. Det är viktigt att jordbruksministern ser till att det som beslutas också i praktiken genomförs och att detta görs på ett sådant sätt att de människor som skall arbeta enligt beslutet också ges tilltro till det. Det är också viktigt att vår jordbruksminister vid internationella kontakter för det svenska jordbrukets intressen till torgs, så att de svenska jordbrukarna kan känna att de hos sin jordbruksminister har stöd och hjälp gentemot dem som vill göra det besvärligt för de svenska bönderna. Det är naturligtvis inte så enkelt att tro att det som vi i dag kommer att fatta beslut om kommer att genomföras utan några som helst problem. Vi i centerpartiet förutsåg det när vi skrev vår motion och föreslog att det skulle tillsättas en omställningskommission som under arbetets gång skulle kunna hålla ett vakande öka på detta och föreslå korrigeringar där sådana krävs. Vi har inte fått igenom detta förslag, men det finns ändå skrivningar i betänkandet där detta något så när tillgodoses. Vi kommer givetvis också själva att bevaka detta så långt det går. Vi från centerpartiet har också föreslagit att vi borde ha en jordbrukspolitik och en livsmedelspolitik. Det är nämligen fråga om två saker. Inom jordbrukspolitiken ryms det nämligen mycket mer än livsmedel. Där ryms det som det har talats om här, nämligen att det skall odlas energi, att det skall odlas råvaror för industrin, att man skall se till att det finns öppna landskap och över huvud taget att en levande landsbygd skall fungera. Allt detta är svårt att få in i en livsmedelspolitik. Därför borde det finnas en särskild jordbrukspolitik. På samma sätt förhåller det sig med livsmedelspolitiken, nämligen att den rymmer mycket mer än det som tas upp i det föreliggande förslaget. Karin Starrin kommer senare att tala mer om livsmedelsfrågorna och konsumentfrågorna. Därför lämnar jag den delen. När det gäller tilltron till beslutet är det viktigt att vårt agerande är sådant att de svenska jordbruksprodukterna kan ges möjligheter som i olika avseenden är likvärdiga med de utländska produkterna. Ett exempel på detta i propositionen är där det skrivs att EG vid Sveriges kontakter med GATT och EG har ett intresse av att få ett ökat marknadstillträde till den svenska marknaden för livsmedelsprodukter. Om det skriver jordbruksministern i propositionen att Sverige också då givetvis skall ställa krav på EG att intressanta svenska varor skall få säljas på EG-marknaden. Det är väl i och för sig bra, men det räcker inte. I detta sammanhang måste det nämligen handla om jordbruksprodukter. Och utskottet har klart deklarerat att så skall vara fallet, och det är viktigt att jordbruksministern också fullföljer detta. Även landsbygdspolitiken har tagits upp till diskussion i dag. Det är naturligtvis fullt naturligt att så sker, eftersom jordbruket är en viktig och ibland avgörande förutsättning för en levande landsbygd. Då är naturligtvis jordbrukets förutsättningar något som måste diskuteras i detta sammanhang. Vi har ju haft en kampanj om en levande landsbygd. Men vi måste också fullfölja den på ett sådant sätt att också den blir trovärdig. Vi hade i går en diskussion om forskning. Centern krävde då en forskning med utgångspunkt i landsbygdens problem. Det hade varit bra om man hade fattat beslut om det. Men vi i centern fick ingen majoritet för det förslaget, men det är möjligt för oss att återkomma om detta. Vi här i riksdagen kommer framöver att fatta beslut som inte är positiva för landsbygden på samma sätt som det beslut som vi kommer att fatta i dag, vilket kan bli positivt för landsbygden om det verkställs på rätt sätt. Jag tänker närmast på skattepolitiken, som innebär att kvittningsregler och beskattning av olika slag leder till att landsbygden får en sämre situation än tidigare. Regionalpolitiken är inte heller utformad på ett sådant sätt att man kan vara helt nöjd. Centerpartiet har i detta sammanhang föreslagit 750 milj.kr. för att man skall förverkliga det som det har talats om i kampanjen Hela Sverige skall leva. Men av detta blev det ingenting. Kommunikationerna över huvud taget är avgörande för att landsbygden skall fungera. Vi får inte igenom de förslag som skulle behövas för att att skapa en riktigt bra situation i detta avseende. Landskapsvården och ett öppet landskap hänger nära samman med en levande landsbygd. I detta sammanhang görs det numera satsningar. Vi i centerpartiet har fått igenom våra krav på att det sker en uppdelning mellan det speciella NOLA-stödet, som nu blir 40 miljoner, en ökning med 30 miljoner, och ett landskapsvårdsstöd, som nu blir 100 miljoner och som under de närmaste åren kommer att stiga till 250 miljoner. Från centerpartiet har vi lagt fram förslag om att det så småningom bör komma upp i ungefär 500 miljoner. På det sättet kan man skapa förutsättningar för att stöd ges till ett öppet landskap i hela Sverige. Vi i centern anser att landskapsvården bör kunna fördelas på ett litet enklare sätt än vad som nu blir fallet. Vi hade föreslagit att den borde skötas av lantbruksnämnderna och på ett mer generellt sätt fördelas på vallodling och öppethållande av landskapet. Det är möjligt att vi så småningom kan få till stånd en förändring av detta. Vi ser detta som ett försöksstadium. Det är ju inte tänkt att dessa pengar skall användas till att föda tjänstemän som skall hantera detta, utan dessa pengar skall gå till de bönder som sköter landskapet. Miljöfrågorna är centrala. Jag tror att det går att åstadkomma en bättre miljösituation. Men det är viktigt att denna miljösituation förbättras inte bara inom jordbruket. Den måste också förbättras i samhället som helhet. Ofta utpekas ju jordbruket som en bov i detta drama. Jordbruket påverkar naturligtvis miljön, det är helt klart, men problemen är kanske ännu större om man ser på andra verksamheter och dessa verksamheters påverkan på miljön och om man ser på förutsättningarna för att bedriva jordbruk. Att producera livsmedel förutsätter nämligen att vi har en bra miljö och att det inte sker nedfall av en mängd farliga ämnen som sedan hamnar i våra livsmedel. Även utsläppen i vattnet spelar naturligtvis en roll. Jag tror emellertid att om det kan ske en satsning på biobränslen och på odling av biomassa till industrin, vilket detta förslag ger förutsättningar för, kan vi också få en bättre fungerande produktion i framför allt våra slättbygder, där man ofta har en ensidig växtföljd. Detta kommer att ge positiva effekter på miljön. Vi har möjligheter att minska användningen av olika typer av kemikalier, men det förutsätter ju att det även ställs krav på de importerade varor som de svenska varorna skall konkurrera med. Man kan inte säga tulipanaros och inte göra något. Det talas mycket om småskalighet i propositionen. Det talas om att småskalig verksamhet skall stödjas på olika sätt. Det låter ju vackert. Men det är inte alltid realistiskt. Och när det kommer till kritan slås livsmedelsjättarna från den statliga sidan ihop med Volvo. Då stoppar regeringen 2 miljarder i halsen på Volvo och säger att var så goda, här får ni för att ni skapar större och mer livskraftiga företag på livsmedelsområdet. Men detta kan inte ses som positivt från jordbruket och egentligen inte från några småföretag över huvud taget, eftersom dessa inte har samma förutsättningar. Ur lands bygdens synpunkt är det negativt att det går till på detta sätt. Regeringen arbetar med utgångspunkt i den gamla tesen att man skall ta från den som inget har, men den som har mycket skall få ännu mer. Det finns en mängd andra frågor som jag skall beröra mycket kortfattat. Sockerbetsodlingen diskuteras. I fråga om den sker det en minskning med 15 Yo till 85 20. Det finns ingen anledning härtill. Det bör vara en hundraprocentig täckning av behoven i detta sammanhang. Det är viktigt att man tar hänsyn till sockerbetsodlingen på Öland och Gotland. Där är sockerbetsodlingen nämligen mycket viktig. Därför bör den få finnas kvar. Arrendatorernas situation kan bli bekymmersam. Vi i centern har fått igenom vårt krav på en översyn. Det har skett vissa förändringar för att förbättra arrendatorernas situation, och det är viktigt. Det är också viktigt att de sociala satsningarna som förekommer fortsätter i ett nytt system. Jag skulle vilja ställa en fråga till socialdemokraterna, företrädare för regeringen, om det kan vara vettigt att man i en sådan situation ger Volvo 2 miljarder för att Volvo slås ihop med ett statligt företag. Vore det inte vettigt att arrangera landskapsvården på ett mera enkelt och smärtfritt sätt, så att pengarna går till det som var tänkt?

Fru talman! Jag vill i likhet med flera andra talare uttrycka min tillfredsställelse över att det bakom jordbruksutskottets betänkande 25 finns en sådan bred majoritet. Även om man inte kan betrakta enigheten som total, råder enighet på de väsentligaste punkterna. Jag är uppriktigt glad för denna breda enighet. Till skillnad från tidigare jordbrukspolitiska beslut får jordbruket genom denna enighet den klara framtidsinrikning som är nödvändig både för jordbrukarna som producerar våra livsmedel och för konsumenterna. Jag beklagar att inte miljöpartiet anslutit sig till uppgörelsen. Miljöpartisterna står nu ensamma mot alla andra politiska partier här i riksdagen. De går också på tvärs mot jordbrukets egna organisationer och mot konsumenterna, eftersom både producentoch konsumentorganisationerna i stora delar ställt sig bakom riktlinjerna i det föreliggande förslaget. Självfallet har jordbrukets organisationer ställt krav på gynnsamma övergångsregler. Det tycker jag att vi skall acceptera, för de är intresseorganisationer som både fackligt och på annat sätt har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. Miljöpartiet står nu utan någon egentlig jordbruksoch livsmedelspolitik och politik för naturvården. Eftersom det har uttalats från miljöpartiet att det här är partiets viktigaste fråga är det litet paradoxalt att enbart två ledamöter från miljöpartiet finns närvarande. Jag kan ansluta mig till vad Annika Åhnberg sade, att så har det varit hela tiden när man förberett ärendet. Både i livsmedelsarbetsgruppen och utskottsarbetet har miljöpartisterna varit frånvarande. Då kan man komma hit kvart över elva och ställa krav på att vi borde göra si eller så, men det är litet sent, Åsa Domeij. Ni står inte bara still, ni tar er flera årtionden tillbaka. Det råder således stor enighet om nödvändigheten av att forma en livsmedelspolitik som skall trygga vår inhemska försörjning och som är mindre styrd av de regleringar som vi för närvarande har och som vi byggt upp under de senaste 60 åren. Vi är helt på det klara med att vi genom systemet med regleringar inte löser de problem som finns inom jordbruket och som blivit alltmer påtagliga under senare år. Det är klart att ett regleringssystem som byggts upp och förfinats med ytterligare regleringar under snart 60 år har satt sina spår. Jordbrukarna har lärt sig leva med systemet, och då nya problem uppstått har det varit naturligt att kräva ytterligare regleringar. Eftersom jordbrukarnas produktion i stora stycken styrts av interna regleringar har också konsumenternas möjlighet till att efterfråga vissa produkter avsevärt begränsats. Man kan i dag till stor del inte utnyttja lokala eller ens regionala fördelar i jordbrukspolitiken och till konsumenterna erbjuda just de närproducerade produkterna på grund av regleringar. Men det grundläggande problemet med dagens reglering är att när regleringssystemet började tillämpas i början av 1930-talet var systemet avsett att lösa precis motsatta problem mot vad vi har i dag. Konsumenterna var till en mycket övervägande del en köpsvag grupp. Trots denna köpsvaghet hade vi brist på livsmedel. Då som nu låg världsmarknadspriset långt under det pris som jordbruket behövde ta ut för att satsa på effektivitet och ökad produktion. Då utvecklades gränsskyddet för att skydda det svenska jordbruket mot dumpade importpriser. Då införde vi också interna regleringar, som sedermera har byggts ut. Detta var ett effektivt sätt att nå uppsatt mål — att öka vår inhemska livsmedelsproduktion. Redan på 1960-talet började situationen bli den motsatta. Vi började då producera livsmedel utöver vår egen inhemska konsumtion. Den situationen kvarstår också i dag och har ju en större omfattning. Vi har överskott av livsmedel, och vi försöker bemästra detta med tillfälliga och konstlade lösningar. Trots att vi i dag har en helt omvänd situation jämförd med situationen på 1930-talet har vi samma inriktning på regelsystemet. Det går inte att reglera bort en nedbantning med ett regelsystem som är avsett att bygga upp en ökad produktion. Det är vad vi gör i dag. Det var i livsmedelsarbetsgruppen, LAG, som underlaget för proposition 146 och det betänkande som vi nu behandlar togs fram och riktlinjerna för en ny livsmedelspolitik stakades ut. Man har i de senaste årens livsmedelspolitiska beslut pekat på problemen med livsmedelsöverskottet — det gjorde man 1967, 1976 och 1985 — och sagt att internregleringarna inte kan lösa dessa problem. Inriktningar har getts till en mera marknadsmässig livsmedelsproduktion. Problemen kvarstår i dag och i än större omfattning än tidigare. Vi ser det allra bäst i stigande livsmedelspriser och sjunkande lönsamhet för jordbrukarna. Det finns pessimister som med ganska stor bestämdhet vill hävda att det inte kommer att ske någon förändring nu heller. Vi kommer bara att få andra regleringar, anser de. Fru talman! Jag ser i dag större möjligheter än tidigare till att det beslut som vi nu kommer att fatta också kommer att leda till en ändrad inriktning av jordbrukspolitiken. Jordbrukarnas egna initiativ kommer på ett mera markant sätt att vara avgörande för det egna företagets utveckling. Vi får ett rikare urval av livsmedelsprodukter med bättre kvalitet. Vi får en lugnare takt när det gäller prisstegringarna, och vi kommer att ta större hänsyn till miljö och naturvård. Jag bygger min optimism på att alla i dag inser att vi inte kan fortsätta att köra i samma spår som vi har gjort tidigare och på att det är en så bred politisk majoritet bakom jordbruksutskottets betänkande. Men jag tror också att vi måste vara medvetna om att än har vi inte nått förändringen, än har vi inte någon ny livsmedelspolitik genomförd. Även om det skulle uppstå nya problem, är den sämsta väg vi kan välja en återgång till ett mera avancerat regleringssystem. Livsmedelsarbetsgruppens förslag har blivit mycket hårt kritiserat därför att det var alltför drastiskt. Jag tror att det ibland kan vara nödvändigt att vara drastisk, speciellt om man vill ändra på ett system som har verkat i snart 60 år. Även om LAGs förslag har förändrats på en rad punkter, både i propositionen och slutligen i utskottsbetänkandet, är grundbultarna kvar. Vi lade fast en tid för avregleringen på tre år. Nu handlar det om fem år. Vi vill ha kvar bl.a. Norrlandsstödet. Vi får avreglering med bibehållet gränsskydd. Vi har också från LAG föreslagit en ersättning till jordbrukarna för naturvårdsinsatser. Jordbrukarna är inte bara livsmedelsproducenter som sysslar med att försöka nå högsta möjliga avkastning på den allra mest lämpade åkermarken. Jordbruket är en del av naturlandskapsoch miljövården. Jordbruket är en del av regionalpolitiken, och jordbruket är ett naturligt inslag i en levande landsbygd. Allt detta plus en livsmedelsförsörjning i nödår och tider av avspärrningar samt situationer av ofred måste vi ta hänsyn till när vi lägger förslag till en jordbrukspolitik som är anpassad till vår inhemska konsumtion och med mindre regleringar. Med tanke på den stora betydelse som jordbruket har för många regioner är det viktigt att vi formar ett system för minskning av produktionen till vårt inhemska behov och med hänsyn till att trygga livsmedelsförsörjningen i situationer som kan uppstå och som vi inte själva kan påverka. Därför är det också viktigt att vi har en livsmedelsproduktion i så stora delar av landet som möjligt. Därför måste vi ha stödformer som är utformade med hänsyn till de olika förutsättningar som finns i olika delar av landet. I det förslag som föreligger understryker vi den stora betydelse som jordbruket har, och kan komma att ha, när det gäller naturvården och kulturvården i det öppna odlingslandskapet. Därför får nu markägare ersättning för sina insatser för att bibehålla det öppna odlingslandskapet och ge utrymme för en bibehållen svensk flora och fauna, som det är så värdefullt för oss att bevara. Dessa insatser, som innebär att markägaren får ersättning för sin arbetsinsats, kan bli ett bra komplement när det gäller sysselsättning och inkomst också i de delar av landet där förutsättningarna för en lönsam jordbruksproduktion är sämre än i de egentliga jordbruksbygderna. För detta ändamål anslås under en treårsperiod 450 milj.kr. Till detta skall läggas en utökning av det s.k. NOLA-anslaget med 30 milj.kr. för bevarandet av speciellt känsliga och värdefulla biotoper. Denna satsning måste vara en stor tillgång för den svenska naturoch landskapsvården. Därmed får vi också ett bidrag när det gäller att utveckla turismen och en levande landsbygd i områden där åtgärder av detta slag är av stor betydelse. Det här är en ny form av satsning som vi egentligen inte har någon erfarenhet av från tidigare. I och för sig påminner detta i viss mån om det nuvarande NOLA-bidraget. Därför är det viktigt att detta inslag också utvärderas efter den föreslagna treårsperioden. Det gäller ju att kunna tillvarata gjorda erfarenheter för att möjliggöra en fortsättning och en eventuell utveckling i framtiden. I reservationerna 21 och 22 föreslås ökade anslag. Men det bör vi vänta med tills vi har vunnit större erfarenhet beträffande denna satsning. Det är angeläget att vi kommer ifrån de hela tiden stigande kostnaderna för livsmedelsöverskottet. Vår odlade mark är självfallet en resurs som vi på bästa sätt skall ta till vara och utnyttja. Men marken är inte en resurs om den inte används för den rätta odlingen. Att producera livsmedel som måste subventioneras på exportmarknaden är att inte utnyttja resurserna. I stället blir det en belastning för samhällsekonomin. Dessutom hålls lönsamheten för jordbrukarna nere. Därför är det angeläget att vi nu får i gång en produktionsomställning och att den odlade marken används på rätt sätt. Visst har det varit ett bekymmer att vi inte har kunnat ange hur den s.k. överblivna marken skulle kunna användas. Vi har talat om att produktionen måste ställas om. Men vi måste erkänna att vi inte har haft någon klar inrikning när det gällt valet av produktion.

Här kan man ju utnyttja en bas för produktionen av värdefulla industriråvaror och, icke minst — som Hans Gustafsson tidigare var inne på — miljövänliga energiråvaror. Även för jordbrukare bör detta innebära rejäla möjligheter till en omställning till produktion av något annat än prisreglerade grödor genom att ett omställningsbidrag om i genomsnitt 9 000 kr. per hektar kan erhållas. Bidraget är villkorat. Men beloppet skrivs av efter fem år om man inte har återgått till odling av prisreglerade grödor. Vidare tillkommer ett förhöjt bidrag för lövskogsplantering, energiskogsodling och anläggande av våtmarker. Totalt rör det sig om 400 milj.kr. under omställningsperioden. Fru talman! Det är angeläget att vi formar en jordbrukspolitik som gör att man kan tro på framtiden, som gör att unga människor skaffar sig utbildning för att bli jordbrukare. Medelåldern bland lantbrukarna är högre än i andra yrkesgrupper. Men eftersom investeringskostnaderna för nystartade lantbruk är höga, får nu nystartande unga lantbrukare möjlighet att erhålla ett startbidrag. Lantbruksstyrelsen har utarbetat regler härför. Lantbrukare under 35 år som startar ett jordbruk skall kunna erhålla räntestöd. Samtidigt som nystartande, nyetablerade jordbrukare får möjlighet att erhålla startbidrag får lantbrukare som fram till 1996 har uppnått en hög ålder möjlighet att erhålla s.k. mjölkpension — dvs. en ersättning per kilo mjölk — som man får om man upphör med mjölkproduktionen. Här gör vi i utskottet en ändring i förhållande till propositionen. Vi höjer ersättningen från 60 till 75 öre per kilo mjölk. Men när det gäller den övre produktionsgränsen följer vi propositionens förslag om 100 000 kilo per år. Det har varit utskottets ambition att i en situation där en sektor måste bantas ner inte ställa en grupp eller region mot en annan. Inför det kommande budgetåret är vi nu inne i en fas där prisregleringen är kvar. Men samtidigt får vi ett avregleringssystem med en bantad volym. Därför har det inte — som tidigare var fallet — förekommit några förhandlingar mellan jordbruket och konsumentdelegationen. För att så att säga rensa bordet från tidigare regler och överenskommelser erhåller nu jordbrukarna en kostnadskompensation i form av ett tillfälligt arealstöd och ett förhöjt kobidrag. Också här gör utskottet en omfördelning inom den kostnadsram som anges i propositionen. Ersättningen till mjölkproducenterna höjs med 600 milj.kr. utöver vad som anges i propositionen. I fråga om det arealbaserade inkomststödet anser utskottet att detta endast skall utgå under de första två åren och då med 900 resp. 700 kr. per hektar. De medel som här frigörs anser utskottet i stället skall användas för att stimulera till en omställning — genom den ökning av omställningsstödet som utskottet har föreslagit. Även om livsmedelspolitiken till största delen handlar om spannmål, mjölk, kött och fläsk är också många andra produkter aktuella. Det gäller sådant som odlas och produceras i stor omfattning i vissa regioner. Det gäller oljeväxter, socker och potatis. Potatisen är dels konsumtionspotatis, dels fabrikspotatis, och den är en icke obetydlig fabriksvara. Vidare gäller det grönsaksodlingar av olika slag och äggproduktionen. Även på dessa områden kommer regleringarna att slopas. Men gränsskyddet behålls. Beträffande oljeväxterna blir det en viss utbyteshandel på exportsidan under en övergångsperiod. Även här har jordbruksministern tidigare framhållit att det är nödvändigt att fortsätta att följa upp utvecklingen. Det behövs kanske ytterligare utredningar och översynsarbete. Det är ju praktiskt taget omöjligt att förutse vad som kan komma att ske på alla områden. Därför är det nödvändigt att noggrant följa utvecklingen. Producenterna måste få de marknadssignaler som kan vara nödvändiga när det gäller att täcka behovet av sådana här inhemska produkter. Dessutom skall det finnas möjligheter att använda dessa produkter i annan råvaruproduktion. Flera gånger har vi hört talare här i dag understryka den breda enighet som vi i utskottet har uppnått när det gäller den aktuella propositionen om livsmedelspolitiken. Därför har motionerna i stor utsträckning utmynnat i särskilda yttranden i betänkandet i stället för i reservationer, som är det normala. Ändå är det 27 reservationer som har fogats till betänkandet. I huvudsak är det miljöpartiet som har avgett reservationer. Därmed ställer man sig utanför den uppgörelse som vi andra har träffat. Det kanske främst beror på att man i jämförelse med oss andra inför vissa grupper vill framstå som mera miljövänlig. Miljöpartiets reservationer saknar dock både profil och realism. Men det är verkligheten som det handlar om. Vi kan inte gå tusentals år tillbaka i tiden — det hävdas ju att man skall tillbedja den grekiska jordmodern Gaia när man upplever problem. Vi står alltså inför en verklighet som kräver en satsning på framtiden samt på forskning och utveckling. Det är på det sättet som vi kommer att klara problemen. Det skall således inte vara en återgång till vad som var tidigare. Åke Selberg kommer senare i debatten att redogöra för den socialdemokratiska synen på vissa av reservationerna i betänkandet. Jag skall emellertid beröra några av dem. I reservation 9 påpekas ännu en gång att samma krav bör ställas på importerade livsmedel som på svenska. Men jordbruksministern har ju redogjort för detta och sagt att kraven är exakt lika. Jag upprepar att det beträffande innehållet är på det sättet. Men när det gäller kraven på exempelvis bekämpningsmedel handlar det oftast inte om de bekämpningsmedel som är förbjudna i vårt land, utan då handlar det om en registrering. Det finns i andra länder betydligt skonsammare bekämpningsmedel, men ingen har sökt registrering av dem här, eftersom Sverige är en liten marknad. Vi skulle mycket väl kunna godkänna registrering av dessa medel och använda dem.

Det är mycket svårt, ja, praktiskt taget omöjligt, att gå in på produktionsmetoderna. Övriga reservationer innehåller inte så mycket stoff, utan jag nöjer mig med att yrka avslag på samtliga reservationer. Fru talman! Under den tid som vi har fört debatten om en annan inriktning av jordbrukspolitiken, först med anledning av LAGSs förslag och nu senare med anledning av propositionen, har den handlat till största delen om jordbruket och mindre om konsumenterna. Det är ändå för konsumenterna som jordbruket finns. Det är för att konsumenterna skall ha tillgång till svenskproducerade livsmedel av god kvalitet, till rimliga priser och av varierande omfattning, för att producent och konsument skall komma närmare varandra samt för att konsumenternas önskemål snabbare skall kunna nå jordbruket utan mellanliggande regleringar som vi nu föreslår förändringar. Totalt sett är det en kostsam omställning — kostnaderna är nästan 14 miljarder — men det skulle i förlängningen kosta mycket mer för konsumenterna om jordbruket inte nu ställdes om till en annan inriktning. Det är ändå konsumenterna som slutligen får betala kostnaden, vilken väg man än väljer. Det är nödvändigt att konsumenterna är mer målinriktade när det gäller kraven på livsmedlen. Det handlar också om utbildning och information och om att konsumenterna skall få en mera enhetlig och starkare ställning. Fru talman! I remissvaren på lagförslagen gav samtliga länsstyrelser uttryck för hur värdefullt jordbruket var just för den egna regionen, för sysselsättningen, för landsbygden och för andra näringar samt hur skickliga och effektiva jordbrukarna var, vilka uppoffringar de hade gjort beträffande naturvård och trivsel på landsbygden. Min erfarenhet är att detta är en till övervägande del riktig beskrivning. Jag vill som mitt remissvar säga: Låt nu inte detta bara bli ett tidigare avgivet remissvar!

Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Håkan Strömberg sade att grunden för en ny jordbrukspolitik eller livsmedelspolitik lades i det s.k. LAG-förslaget. Men det beslut vi nu skall fatta liknar inte LAG-förslaget särskilt mycket. Det förslag som departementsgruppen lade fram skulle snarast ha varit en katastrof för jordbruket. Den proposition som regeringen så småningom lade fram var inte heller särskilt bra, utan där fattades en hel del. Det betänkande som har antagits i jordbruksutskottet som vi nu skall fatta beslut om ger ändå möjligheter till en framtidstro och en framtidsinriktning. Sedan sade Håkan Strömberg att det handlar mest om jordbrukspolitik och mindre om konsumenternas situation. Men varför vill ni socialdemokrater inte följa vår rekommendation att skilja på jordbrukspolitik och livsmedelspolitik? Det är orimligt att ta upp alla dessa frågor i ett sammanhang. Även om ni kallar detta ärende för livsmedelspolitik är det i grunden ett jordbrukspolitiskt beslut som vi fattar, men som är ofullständigt. Jag skulle vilja veta varför ni inte vill gå med på vår modell med en livsmedelspolitik och en jordbrukspolitik. Med den modellen skulle Håkan Strömbergs resonemang tillgodoses. Det är inte så, Håkan Strömberg, att det ställs samma krav på importerade livsmedel som på svenska livsmedel. Resonemanget om olika bekämpningsmedel här och där är inte heller riktigt. Det kommer in många produkter och livsmedel i Sverige som är behandlade med kemikalier som vi har förbjudit här och som är behandlade på ett sätt som vi inte godkänner, men det görs ingenting åt det. Det är inte lika behandling, som det borde vara. Andra länder ställer ju krav på oss, Håkan Strömberg. Vi får inte sälja kött till EG-länderna utan att de har godkänt våra slakterier. Vi borde kunna agera på samma sätt. Jag fick inte något svar på min fråga om de 2 miljarderna till Volvo. Bara därför att Provendor och Procordia slås ihop anses det lämpligt att ge Volvo 2 miljarder. Vilka är bevekelsegrunderna för det? Därutöver talas det mycket om småskalighet. Håkan Strömberg sade att man kan satsa på en kombination med turism. Men ni socialdemokrater omöjliggör det genom skatteuppgörelsen med folkpartiet, när ni momsbelägger turismen och påför turistanläggningar andra kostnader. Det är bra om de turistanläggningar som finns kan användas, men jag tror att utnyttjandet även där blir dåligt. Håkan Strömberg sade vidare att 5 miljoner skall användas till miljövänlig energi. Det står inte så i betänkandet, utan det står att pengarna skall användas till bioenergi och vara ett led i jordbrukets omställning. Det är inte vilken miljövänlig energi som helst. Det är viktigt att konstatera det. Det inkluderar också etanol.
Fru talman! Håkan Strömberg är tydligen väldigt störd av att inte alla partier har gått med på jordbruksuppgörelsen. Det är då ganska märkligt att han påstår att miljöpartiet inte skulle ha deltagit, dels i livsmedelspolitiska arbetsgruppen, dels i de diskussioner som har föregått propositionen och dels i arbetet med propositionen. Vad jag minns från livsmedelspolitiska arbetsgruppen var att jag missade ett halvt möte, jag kan klart säga att min närvaro där var betydligt högre än de socialdemokratiska ledamöternas. Samma sak kan sägas om utskottsarbetet; det är väl i så fall där som det brukar förekomma tomma stolar. Det är litet löjligt att ta upp det i den här diskussionen, men jag blir tvungen att göra det eftersom Håkan Strömberg påstår sådana här saker. Sedan kan det ha förekommit överläggningar mellan socialdemokraterna och andra partier som jag inte känner till, men det är en annan sak. Det fanns två huvudvägar att gå i fråga om jordbrukspolitiken, antingen att minska användningen av insatsvaror i jordbruket och satsa på att behålla en stor del av den nuvarande åkerarealen eller att lägga ner mark. De andra partierna i riksdagen tyckte att det var en bättre väg att gå att minska åkerarealen, och miljöpartiet hade en helt annan linje, som inte fick stöd. Det enda som vi fick stöd för i de diskussioner som föregick propositionen var inrättandet av etableringsstöd. Det som vi fick stöd för i LAG-arbetet var att MIA skulle se över jordbrukspolitiken. Om man inte får igenom mer än så kan man tyvärr inte gå med på en uppgörelse. Håkan Strömberg påstår också att vår politik skulle innebära att man gick tusentals år tillbaka i tiden. Jag tycker att Håkan Strömbergs parti behåller tänkandet från 1800-talet, dvs. att det är viktigt att få så stora skördar som möjligt per hektar. Håkan Strömberg säger att vi i miljöpartiet har konsumenterna, LRF och de övriga partierna emot oss. Partierna i riksdagen har ofta olika åsikter — det är ingenting nytt. LRF-ledningen brukar också ofta ha andra åsikter än vi, och det får vi ta — jag hoppas att LRF ändrar sig. Sedan påstår Håkan Strömberg att vi har konsumenterna emot oss. Jag tror att det finns många konsumenter som ser det som vettigt att minska intensiteten i jordbruket nu när vi har miljöproblem. Ett klart stöd har vi i miljörörelsen. Det kunde vi senast i går läsa om i en debattartikel från Svenska naturskyddsföreningen. Håkan Strömberg påstår också att vi inte har någon politik på jordbruks området. Samtidigt klagar han på att vi har för många reservationer till betänkandet. De två sakerna tycker jag inte intellektuellt går ihop.
Fru talman! Jag överskred tiden då jag höll mitt anförande, så jag skall fatta mig kort i denna replik. Jag hoppas att jag kan återkomma till framför allt Lennart Brunanders frågor vid ett senare tillfälle. Jag vill nu bara säga att vi beträffande importerade livsmedel också ställer krav på slakterier och tillverkning. Vi tillåter exempelvis inte import av sådana livsmedel som innehåller kadavermjöl o.d. Till Åsa Domeij vill jag säga att det bara är att gå till utskottets protokoll och titta på närvarolistan. När jag säger att det inte finns något stoff i era reservationer är det efter att ha läst dem med noggrannhet. Jag kan inte hitta mycket stoff i dem. Miljöpartiet har plussat på kalkningsbidraget litet mer, man har krävt litet högre bekämpningsmedelsavgifter och man har i budgetarbetet plussat på anslagen på olika områden. Det är inget nytt, Åsa Domeij. På så sätt har oppositionen arbetat i denna riksdag i alla tider.
Fru talman! Vid vilket senare tillfälle är det som jag skall få svar på mina frågor? Det är nu vi skall fatta besluten. Det är nu det är viktigt att vi får svaren. Men det är naturligtvis ett enklare sätt att klara sig undan på, om man hänvisar till att man skall svara någon annan gång.
Fru talman! Håkan Strömberg tycker att vi skall titta i närvarolistorna från utskottsbehandlingen. Det tycker jag verkligen att han borde göra. Jag eller någon annan från mitt parti har alltid varit där. Däremot saknas det då och då socialdemokrater. Såvitt jag vet kom min suppleant möjligen litet grand för sent till ett jordbruksutskottsmöte en gång, en söndag i Ronneby. Sådant tycker jag faktiskt inte att man behöver ta upp i den politiska debatten. Det är löjligt.
Fru talman! Det finns många frågekomplex, lagar och regleringar som i högsta grad berör jordbruksnäringen, men som inte särskilt mycket avhandlas i dagens betänkande. En del verkligt stora frågor kommer att behandlas senare under detta riksmöte, men också i höst. Jag tänker då främst på skattepolitiken i nästa vecka och på den aviserade energipropositionen i höst. Dessa områden är troligen för jordbrukets framtid minst lika avgörande som själva jordbrukspolitiken. Jag tycker att det är litet beklagligt att vi på det viset är ur fas och att vi inte kan diskutera och avgöra dessa frågor, innan vi går till dagens beslut. Ett par andra områden som direkt berör dagens ämne, men som inte är särskilt omskrivna i betänkandet ,vill jag uppehålla mig något vid. Jag tänker på förhållandet mellan arrendatorer och jordägare, jag tänker på jordför värvsoch skötsellagstiftningen. Jag skall också säga något om rådgivningsverksamheten. Över 40 26 av den svenska åkerjorden är utarrenderad, och över hälften av alla jordbruksföretag är beroende av arrende i någon form. Arrende är således en betydelsefull brukningsform i jordbruksnäringen. I den avreglering och i det omställningsprogram som vi nu skall besluta om är det viktigt att vi tar stor hänsyn till detta förhållande. Mycket pengar i form av omställningsstöd, anläggningsstöd och inkomststöd kommer de närmaste åren att vara i omlopp, och i många fall kommer det att vara långt ifrån självklart vem som skall ha dessa pengar. Speciellt problematiskt kan det komma att bli i de fall arrendeperioden löper ut under själva omställningstiden. En annan aspekt på denna fråga är svårigheten att förutse konsekvenserna över huvud taget för den enskilde brukaren av en förändrad jordbrukspolitik. För en arrendator med ett långt kontrakt kan förändrade ekonomiska förutsättningar innebära problem. Jordbruksministern gör det lätt för sig när han i propositionen skriver: ”Det bör i första hand ankomma på parterna i ett arrendeavtal att anpassa avtalen och avtalsvillkoren till de ändrade förhållanden som kan bli en följd av den föreslagna reformen av livsmedelspolitiken.” Ministern borde veta, tycker jag, att med dagens arrendelagstiftning är det en sak som lättare låter sig sägas än göras. Vi moderater har upprepade gånger här i riksdagen krävt att arrendelagstiftningen skall göras mer marknadsanpassad. Jag anser att denna lagstiftning i större utsträckning måste bygga på samma principer som dem som gäller för andra företagare. Jordägare och arrendatorer — två jämbördiga företagare — bör kunna få träffa avtal om sina inbördes förhållanden inom ramen för avtalslag och annan generell lagstiftning. I stället har regeringen gått motsatt väg. Den ena tvingande paragrafen efter den andra har införts i arrendelagstiftningen. Det har inskränkt avtalsfriheten och därmed försvårat förhållandet mellan parterna. Det finns nu alltså enligt min uppfattning flera skäl att omedelbart se över lagstiftningen rörande arrendatorernas och jordägarnas situation. Det är bra och nödvändigt att — som det skrivs i betänkandet — vederbörande myndigheter inom lantbruksverket får i uppdrag att göra en översyn av arrendatorernas situation mot bakgrund av de förändringar som genomförs i fråga om livsmedelspolitiken. Utskottet påpekar att översynen skall ske skyndsamt. Jag instämmer i att det behovet föreligger. Men det är också viktigt att, när nu en avreglering av svenskt jordbruk är nära förestående, arrendelagstiftningen i allmänhet är utformad på ett sådant sätt att marknadskrafterna där får ett ökat spelrum. Det kommer att bli till nytta för båda parter. Jag noterade med tillfredsställelse i detta sammanhang att justitieministern den 5 maj i ett frågesvar angående den s.k. friköpslagen meddelade att regeringen skall tillsätta en kommitté med uppgift att se över arrendelagstiftningen. Om en sådan översyn leder till en liberalisering och ett större inslag av avtalsfrihet kommer detta att öka utbudet av jordbruksarrenden med fasta och långsiktiga konktrakt, och det kommer i sin tur att bli till nytta för i första hand arrendatorerna. Jordförvärvslagstiftningen är en annan av de lagar som kraftigt inskränker äganderätten till mark. Detta är inte till gagn för jordbruksnäringen. Lagstiftningen minskar utbudet på lantbruksfastigheter och kan därmed antas medverka till att höja priserna på mark. En friare marknad härvidlag har vi moderater länge förordat, och det finns anledning att även här betona sambandet mellan en avreglering av jordbruksnäringen och behovet av en avreglering av fastighetsmarknaden. Skötsellagen är i dagens betänkande föremål för en omprövning. Det är bra. Det svenska jordbruket — och skogsbruket med för den delen — har länge varit underställt alltför detaljerade skötselföreskrifter. Regleringarna är negativa ur flera synpunkter. Mindre detaljstyrning kommer att leda till ökad mångfald och ett mer variationsrikt brukande. Det är självfallet angeläget att all mark används på ett ändamålsenligt sätt. Det ligger och skall ligga i markägarens eller brukarens intresse att sköta och bruka marken på ett effektivt sätt. Det finns ingen motsättning mellan den målsättningen och kravet på en miljövänlig drift. Genom rätt skötsel kommer marken att ge god avkastning, på såväl kort som lång sikt. Det skall löna sig att sköta marken. Utskottets förslag till omställningsstöd — som för övrigt överensstämmer med vår moderata motion — kommer att stimulera till användning av nya produktionsalternativ. Det innebär också att jordbruksmark som tas ur produktion kommer att användas till andra ändamål i framtiden. Jag tycker dock att det är viktigt att påpeka att marken skall användas produktivt. Ytterligare en ”övrig fråga” som är viktig, och som inför omställningen blir allt viktigare, är frågan om rådgivning och fortbildning bland näringens utövare. Stora krav kommer att ställas på förändring och anpassning. Miljökraven ökar. Konsumenterna blir alltmer kvalitetsmedvetna. Det är därför nödvändigt med ett utbud av effektiv och väl anpassad rådgivning och fortbildning, som kan ge lantbrukare hjälp att klara dessa omställningar. Den rådgivning som erbjuds i dag ger en mycket splittrad bild, och jag har därför i en motion, Jo58, tillsammans med andra moderater framhållit att en samordning av resurserna på detta område bör komma till stånd. Vi har i denna motion refererat till en rapport från skogsoch lantbruksakademien, där man pekar på att våra lantbruksskolor är en viktig resurs i detta avseende. Skolorna skulle kunna bli utbildnings-, rådgivningsoch utvecklingscentra i länen eller regionerna. Skolornas resurser skulle kunna var en tillgång i rådgivningsverksamheten. Lärarna skulle delvis kunna utnyttjas som rådgivare och rådgivarna som lärare, till nytta för båda verksamheterna. De här tankegångarna har behandlats mycket positivt av utskottet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta avseende. Fru talman! Jag vill avsluta med att uttrycka den varma förhoppningen att de förslag till förändringar av jordbrukspolitiken som nu ligger på våra bord skall vara till gagn för vår modernäring och därmed för hela Sverige. Min far lärde mig en gång ett ordstäv. Han sade att om bönderna har pengar så har alla pengar. Man skulle alltså kunna säga att går det bra för svenskt jordbruk, går det också bra för Sverige. Fru talman! Jag tror att det gäller än i dag.

Fru talman! De areella näringarna har stor betydelse för glesbygdskområdena. Regionalpolitiska insatser inom de areella näringarna bör i första hand avse utveckling av kombinationsföretag med jordoch skogsbruk som bas. Folkpartiet anser att det är viktigt att den nya jordbrukspolitiken bidrar till regional utjämning av sysselsättning och välfärd. Som ett medel för att nå detta mål behövs fortsatt kompensation för faktorer som är glesbygdsspecifika och klimatspecifika, nämligen sämre odlingsbetingelser och andra sämre förutsättningar som kan råda inom stödområdet. Det föreligger en bred enighet inom jordbruksutskottet om att den neddragning av livsmedelsproduktionen som kommer att ske vid en önskvärd och nödvändig marknadsanpassning av jordbruket, som vi nu står inför, inte bör beröra just stödområdet. Fortsatt strukturutveckling är angelägen. Men produktionen i primärledet ligger nu på en kritisk nivå, nämligen i så måtto att en ytterligare minskning kan innebära svårighet att hålla förädlingsföretag — den nästan enda positiva spin-off-effekt som kan påräknas i många glesbygder — inom acceptabelt transportavstånd. Vi skall nu besluta om att det ordinarie Norrlandsstödet för nästa budgetår uppräknas med 6 Zo. Därutöver utgår kostnadskompensation i likhet med vad som gäller för övriga landet. Härmed bör mjölkproducenterna inom stödområdet ha fått kompensation även för den prissänkning som kan förutses på mjölk i samband med att tvåprissystemet avskaffas. Det utvecklingsarbete som även fortsättningsvis måste bedrivas för att bevara jordbrukets livskraft i norra Sverige bör gå vidare. Det särskilda åtgärdsprogrammet — som främst tar sikte på att stimulera kombinationsverksamhet med jordbruk som en del — tillförs med det beslut som vi nu skall fatta 50 milj.kr. under två år. För norra Sverige alltså: för det första kostnadskompensation som för övriga landet, för det andra en särskild uppräkning av Norrlandsstödet med 6 96 och för det tredje ytterligare 50 milj.kr. under två år för kombinationsjordbruk i norra Sverige. Statens jordbruksnämnd håller för närvarande på med en översyn av Norrlandsstödet. Resultatet skall redovisas i sommar, är det sagt. Vi tror från folkpartiets sida att det finns möjligheter att effektivisera insatserna för jordbruket också inom stödområdena. Vi ser alltså fram emot att få ta del av jordbruksnämndens rapport. Den bör kunna ligga till grund för förslag om förändringar som kan väckas under den allmänna motionstiden i januari nästa år. Vi i folkpartiet gör här också en särskild markering, som Lars Ernestam tidigare har berört, delvis ur ett annat perspektiv, nämligen att den nya ersättningen för landskapsvårdande insatser bör höjas. Det kravet har också delvis tillgodosetts — det skall erkännas — men inte i tillräcklig grad enligt vår uppfattning. Tanken att vi av dem som äger och brukar vår jord också skall kunna få köpa en god naturvård, öppna hagar och ett levande land har ibland kommit att i debatten uppfattas som om det gällde enbart eller nästan enbart för Sydsverige. Men för folkpartiet äger den goda naturvården självfallet också sin giltighet för norra Sverige och stödområdena i allmänhet. När det gäller oljeväxter är det viktigt att odlingen under omställningstiden får ligga kvar på nuvarande nivå, detta för att den miljövänliga vegetabi liska oljan skall få möjlighet att finna avsättning. Denna produkt har ju kommit in på den marknad som finns inom skogsbruk och bergsbruk, där stora volymer mineralolja också kommer ut i miljön. Jag vill upprepa, fru talman, vad de flesta ledamöter understrukit tidigare här i dag: Det är mycket värdefullt att vi med undantag av miljöpartiet — jag tänker på dess nu i efterhand utdelade rallarsvingar — står i huvudsak enade när det gäller den nya politiken, tvärs över partioch blockgränser. Det är ett värdefullt överbryggningsarbete som har utförts till förmån för sakpolitikens innehåll. Med dagens beslut markerar riksdagen en långsiktig satsning på fortsatt jordbruk inom stödområdet. Det bör förhoppningsvis leda till större framtidstro inom näringen och till att ungdomen återfår intresset för utbildning vid lantbruksskolorna.

Fru talman! Jag tänker koncentrera mig på två frågeställningar i den här komplicerade livsmedelsdebatten: dels förhållandet mellan producent och konsument och vikten av att vi äter rätt, dels förutsättningarna för Norrlandsjordbruket. Konsumenterna har makt och möjligheter, vill jag påstå. Alldeles för många äter alldeles för litet. Ja, ärade kolleger, ni hörde rätt: Alldeles för många äter alldeles för litet — av våra spannmålsprodukter. Spannmålen är unik: Spannmål är nyttigt och säkert, det är dessutom gott och billigt. Men tyvärr är det alldeles för få som känner till att spannmålen har de här unika egenskaperna och alldeles för många som äter alldeles för litet spannmålsprodukter. Svenska folket äter alldeles för mycket fett och för litet fibrer. Det här är en sanning som vi har känt till ganska länge, men ändå har vi inte ändrat vanor. Nu måste vi ta det här på allvar. Allt fler tecken inom forskningen visar att det finns ett klart samband mellan kost och cancer. Ungefär 30 70 av samtliga cancerfall berörs av felaktig kost. Det är kanske negativt att måla upp den hotbilden en sådan här solig och varm dag, men tyvärr är det viktigt att vi också skakas om litet grand och inser de här konsekvenserna. Benskörhet är den senaste svenska folksjukdomen. Den sjukdomen upptäcks inte förrän den som drabbats ramlar och bryter en handled eller ett lårben. Och vet ni — det gör nästan 70 000 svenskar per år. Vad kostar inte det Sverige, inte bara i uteblivna produktionsinsatser och ökad arbetskraftsersättning utan även i ökade operationskostnader! Man uppskattar att en operation kostar ungefär 100 000 kr. Den här sjukdomen kan undvikas genom ett ökat kalkintag, och det får man genom att dricka mer mjölk. Därför är det helt obegripligt att socialstyrelsen i Sverige, med tillgång till den kunskap som finns hos eniga forskare, vill sänka den nuvarande rekommendationen, som säger att vi bör dricka 60 cl mjölk per dag och äta en hel del ost, och att vi i stället skall nöja oss med 50 cl mjölk per dag. Några regeringsföreträdare har också spätt på den här negativa debatten och slagit orättvist på mjölken. Låt oss nu tillsammans höja mjölkens status! Kommer vi att få billigare livsmedel genom den här omläggningen? Precis som Annika Åhnberg tror inte jag att vi får det, i alla fall inte direkt på kort sikt. Det är viktigt att vara ärlig mot konsumenterna och tala om det. På lång sikt däremot tror jag att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska kostnadsökningarna. Men det är väldigt viktigt att vi konsumenter inser att det beror på hur vi agerar, hur vi handlar som konsumenter. Här vill jag påminna om vilka förhållanden som gäller i dag i fråga om våra matpriser. Hur fördelar sig priserna egentligen? Vi kan ta exemplet med limpan, som har förekommit i debatten. Det skadar inte att påminna om det. Av priset på en limpa går 19 9 till skatt. 18 90 av priset på limpan går till handeln. 56 Yo tar industrin. Jordbruket då? Ja, det får 4 Jo direkt och ungefär 4 70 med de olika prisregleringarna. Hur ser förhållandena ut för mjölken? Återigen: momsen tar 19 96, handeln 9 96 och industrin 19 96. Jordbruket får drygt hälften, ungefär 52 I. Det här är viktigt att ha klart för oss när vi diskuterar hur stor påverkan det svenska jordbruket har på våra totala konsumtionskostnader. Av kostnaden för det vi äter har ungefär 20 90 att göra med konsumtionen av jordbruksprodukter. Det har verkligen pågått en ohyfsad debatt om livsmedelspriserna, där man jämför produkter som inte alls går att jämföra och som inte alls ingår i den förestående omställningen. Företrädare för Industrins utredningsinstitut drar slutsatsen att vi kan halvera matpriserna om bara jordbruket avregleras. Det finns verkligen anledning att fråga sig om det är något annat man företräder än konsumentintresset när man gör de ekonomiska kalkylerna. Momsdiskussionen har varit uppe tidigare i dag, och vi vet att momsen är helt avgörande, eftersom nära en femtedel av matpriset utgörs av moms. Carl Bildt har gett besked att han nu tycker att det är tänkbart att diffentiera matmomsen, att vi skulle kunna ha olika momssatser för olika produkter. Nu är det bara socialdemokraterna som behöver komma till den insikten. Kommer ni att göra det? Det är en fråga som jag direkt vill ställa till socialdemokraterna. Jordbruksministern har svarat litet diffust att det bortfallet i så fall också skall finansieras, för staten behöver de pengarna i sin totala budget. Hittills hade han inte, sade jordbruksministern, sett någon finansiering av sänkt matmoms. Jag kan meddela jordbruksministern att vi i centern har anvisat hur en sänkt matmoms skall finansieras. Vi tycker att detta i allra högsta grad ingår i hela skatteomläggningen som precis skall diskuteras. Det måste slutas fred mellan konsumenter och producenter, och jag vill uppmana alla riksdagsledamöter här i dag att ställa upp bakom uppmaningen: Ät mer svenskt! Alla är ju överens om att det måste ske en omställning i det svenska jordbruket. Omställningen måste ha som ledstjärna att det svenska jordbruket är en tillgång och inte ett problem. Det får vara slut med påståendena att vi har ett överskott som innebär stora bekymmer. Både i propositionen och i utskottets betänkande betonas det att om priserna på jordbruksprodukter kommer att sjunka, skall förändringarna inte tillåtas påverka lönsamheten i det norrländska jordbruket. Jordbruket har en avgörande betydelse ur regionalpolitisk synpunkt just för norra Sverige. Ett fungerande jordbruk är grundläggande för den totala utvecklingen. Det ena förutsätter det andra, och det är oerhört angeläget att servicen kan upprätthållas även i glesbygderna, att det finns sysselsättning, att människor kan bo kvar på landsbygden. Här gäller det inte minst att skaffa sysselsättning för kvinnorna. I annat fall — det vill jag verkligen understryka — går glesbygden en dyster framtid till mötes. Alla de här frågorna hänger ihop, och det försöker nu LRF visa när dess representanter står här utanför riksdagshuset dag ut och dag in och vill göra oss uppmärksamma på att skattepolitik, jordbrukspolitik och regionalpolitik hör ihop. Vi har inte råd att tillåta någon neddragning av vare sig mjölkeller köttproduktion i Norrland. Där finns ju inget överskott på vare sig mjölk eller kött. Nu införs ett stimulansbidrag på 360 milj.kr. för att öka avslaktningen och på så sätt komma till rätta med det totala överskottet. Men eftersom vi alla är överens om att det norrländska jordbruket inte tål någon minskning, hade det naturligtvis varit bättre att i stället räkna upp prisstödet ytterligare. På det sättet hade man stimulerat aktiva, levande gårdar. Nu kan vi befara — i alla fall gör jag det —, eftersom lönsamheten tyvärr redan är dålig på många Norrlandsjordbruk, att man kommer att begagna tillfället att slakta av. Jag vill fråga socialdemokraterna om de inte är oroade över den negativa utvecklingen. Vilka konsekvenser skulle inte det här få i följande steg, på förädlingsindustrin t.ex.? I stället för ytterligare försämringar krävs det lönsamhetsförbättring i det norrländska jordbruket. Vi har ju här i riksdagen flera gånger uttalat att produktionen i norra Sverige måste bibehållas på 1984 års nivå. Det uttalandet har urholkats, och jag skall nu verkligen följa, precis som Anders Castberger sade, det uppdrag som statens jordbruksnämnd har fått av regeringen att försöka se vilka konsekvenser det förändrade prisstödet har för Norrlandsjordbruket. Målsättningen måste vara att vi skall kunna bevara ett livskraftigt jordbruk i alla delar av landet, och min fråga till socialdemokraterna blir: Vilka insatser tänker ni vidta, om det visar sig att kostnadskompensationen på 6 Io plus ytterligare 50 miljoner inte räcker? Ta chansen att lämna besked om det redan här i dag! Fru talman! Vi behöver ett levande jordbruk i hela vårt land. Låt oss ta chansen i dag att ge jordbruket framtidstro!

Fru talman! När vi nu skall ge oss in på att förändra ett regleringssystem som har styrt jordbruket i över 60 år är det inte konstigt att många företagare känner stor oro inför det nya och vad det kan komma att innebära. Det är en helt naturlig reaktion, om man betänker att jordbruksföretagen i dag i de flesta fall är stora och kapitalkrävande företag med betydande skuldsättning. Detta ställer krav på att besluten blir så korrekta som möjligt. Även om flera talare har gjort det tidigare i denna debatt, så vill också jag ansluta mig till dem som har uttryckt sin tillfredsställelse över den stora samstämmighet som nu råder om jordbrukspolitiken, åtminstone i de stora huvudlinjerna. Det är bra för producenterna och bra för konsumenterna, men det är också bra för den regionala utvecklingen. Jag skall i mitt anförande ta upp till diskussion en del av Norrlandsfrågorna. Det råder för närvarande stor samstämmighet om att vi skall slå vakt om det norrländska jordbruket. Det finns flera tunga skäl för att ha kvar en betydande jordbruksnäring i de norra delarna av vårt land. Jordbruket behövs för livsmedelsförsörjningen. Konsumenterna vill ha närhet till produktionen, så att alltför långa transporter undviks. Konsumenterna blir alltmer intresserade av det sätt på vilket livsmedlen produceras. Det norrländska jordbruket behövs också ur beredskapssynpunkt, dvs. för att se till att så stora delar av vårt land som möjligt bebos. Det har stor betydelse ur inte minst psykologisk synpunkt, då norra Sverige är mycket intressant ur försvarssynpunkt. Jordbruket i norra Sverige spelar också en betydande roll för sysselsättningen och i regionalpolitiken. Jordbruket är också viktigt för att klara service och boende ute på landsbygden. I Norrland produceras produkter av hög kvalitet. Det som är ett mål i de södra delarna av vårt land är kanske i de flesta fall produktionsmetoder som redan används i våra områden. Om vi betänker vilka problem som finns utanför vårt lands gränser med förgiftade jordar, hög användning av bekämpningsmedel osv., så inser vi att det norrländska jordbruket kan spela en roll och hävda sig på exportmarknaden i ett avreglerat system. Satsning på forskning och rådgivning samt utveckling är viktigt för framtiden. Därför behövs förstärkta resurser till Rörbäcksdalen. Vidare krävs att Öjebyns försöksgård får nödvändiga resurser för att klara fortsatt forskning och försök kring ekologisk och resursbevarande alternativodling. I dag brottas man med knappa resurser. I de förslag till forskning och utveckling som debatterades i går samt i de förslag som behandlas i dagens livsmedelspolitiska betänkande finns betydande resurser avsatta. Vi förutsätter att de fördelas så att forskningen kring Norrlands livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling tryggas. Utskottet har gjort en del förändringar i förhållande till propositionen. Bl.a. har en förlängning gjorts av åtgärdspaketet till kombinationsföretag där jordbruket ingår som en viktig del. Förlängningen omfattar två år med ett anslag på 50 miljoner per år. Det är en mycket positiv förändring, eftersom det tidigare programmet, som totalt omfattar 245 milj.kr., utvecklats så att nya jobb på landsbygden skapas samtidigt som befintliga jobb i många fall kan tryggas. Detta vittnade också lantbruksdirektörerna om när de uppvaktade utskottet. Ett krav som förts fram vid många tillfällen, nämligen att Norrlandsstödet skall beräknas utifrån de förhållanden som råder inom stödområdet, kan nu uppfyllas. På det sättet kommer mer rättvisande beräkningar att kunna göras i framtiden. Norrland kan emellertid inte ses som ett isolerat område i livsmedelspolitiska sammanhang. Vid en konferens som hölls i Luleå i vintras med LRF, Norrlandsgruppen, LO-distrikten och de socialdemokratiska partidistrikten från samtliga skogslän, krävdes bl.a. att frågan om den s.k. överskottsarealen vid en avreglering skulle lösas. Det är därför med största tillfredsställelse som vi konstaterar att satsningen på 500 milj.kr. till bioenergi nu kommer till stånd. De krav som framfördes vid konferensen finns i sina huvuddrag med i de beslut som nu skall fattas. Ökningen av glesbygdsstödet med 100 milj.kr. som nu har föreslagits och som kan användas även utanför Norrlands glesbygd tycker jag är bra. Det är kanske lätt att ibland bli hemmablind och bara se till de egna bekymren. Det finns naturligtvis även i andra delar av landet glesbygdsområden som är i stort behov av insatser. Här ges nu möjligheter att göra sådana. Startstödet med en nedsatt ränta på 5 70 som nu kommer till stånd är bra, framför allt för att kunna hjälpa unga företagare att komma i gång samt för att underlätta vid generationsväxlingar. Ett viktigt område inom vilket man inte uppnått en slutlig lösning gäller de sociala frågorna. För att unga människor skall finna intresse för jordbruksnäringen är det näst intill avgörande att problem i samband med semesterledighet och frånvaro på grund av sjukdom kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Här har såväl staten som näringen ett gemensamt ansvar. Jag ser fram mot lösningar på dessa problem. Fru talman! I det betänkande som vi nu skall fatta beslut om förs betydande resurser till det norrländska jordbruket och till landsbygdssatsningar. Prisstödet räknas upp från 625 milj.kr. till 660 milj.kr. per år. Mjölkproducenterna tillförs ca 115 milj.kr. Dessutom tillförs åtgärdspaketet 2x50 milj.kr. Glesbygdsstödet utökas med 100 milj.kr., av vilka en väsentlig del hamnar i Norrland. Dessutom sker satsningar på landskapsvård. Områdena forskning och utveckling får förstärkta anslag. I övrigt görs också gemensamma satsningar vid omställningar, och dessa kommer Norrlandsjordbruket till del. Dessa satsningar är nödvändiga. Men det är också angeläget att säga att det även i fortsättningen måste ställas stora krav på de män och kvinnor som skall driva jordbruksföretag i norra Sverige. Nu gäller det även för näringens olika aktörer att höja blicken och ta fatt i de resurser som ställs till förfogande. Det gäller också för LRF och andra organisationer, länsstyrelser osv. att inte ställa sig i raden av kritiker för att finna brister i förslagen. I stället skall de ta till sig resurserna och gemensamt försöka skapa en positiv utveckling. Därmed kan vi få ungdomen intresserad av näringen och även skapa en framtidstro för den. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Fru talman! Vårt jordbruk har nu under en ganska lång tid varit föremål för utredning och diskussion. När vi nu i dag skall fatta beslut i frågan så finns det en mycket bred majoritet bakom det betänkande som jordbruksutskottet har lagt fram. Detta har ju präglat dagens debatt. Kompromissen i jordbruksutskottet har ju gjort att det råder en samsyn på många områden. Att jordbruket nu skall ställas om råder det således en mycket stor enighet runt. I kompromissen finns det många inslag som säkerligen kommer att vara gynnsamma för jordbruket. Jordbruksnäringen är ju en långsiktig nä ring, så det är bra att det blir fasta och litet mer långsiktiga spelregler, så att aktörerna vet vad det har att rätta sig efter. Genom omställningen är det meningen att det skall bli balans i produktionen. På det viset skall man också uppnå en bättre lönsamhet. Förhoppningen är att omställningen till energiproduktion i första hand skall ske på slättbygderna. Det är nu viktigt att snabbt komma i gång med odling av energigrödor, t.ex. för etanolframställning, och att denna produktion ges en rimlig chans att konkurrera med de fossila bränslena. Om man i slättbygderna kan ställa om till annan produktion kan animalieproduktionen ha en större chans att få leva vidare i skogsoch mellanbygderna. Men detta är ju än så länge bara en förhoppning. Det återstår väl att se hur den praktiska verkligheten blir. Omställningen får inte innebära att det blir en avveckling av jordbruket i skogsoch mellanbygderna. Vill vi att hela Sverige skall leva är det väsentligt att vi kan ha ett jordbruk i hela landet. Detta av många olika orsaker, dels av beredskapsskäl, dels för att producera livsmedel av kvalitet, dels av sysselsättningsskäl, dels för att bibehålla vårt fina, öppna landskap och över huvud taget för att vi skall ha en levande landsbygd, där det finns tillräckligt många människor som kan bo och leva. När det gäller Norrland och även i övrigt i skogsoch mellanbygderna så har det skett en ganska stor minskning av antalet jordbrukare under senare år. Frågan är om detta kommer att fortsätta. Riksdagen har tidigare vid flera tillfällen uttalat att produktionen i norra Sverige skall bibehållas på 1984 års nivå. Från centerns sida vill vi vidhålla denna ståndpunkt, för om vi inte har några särskilda mål härvidlag så kan ju omställningen komma att ske i en väldigt stor omfattning just i norra Sverige, där betingelserna inte alls är av samma art som längre söderut. Prisstödet till norra Sverige har räknats upp med 6 96. Jag är tveksam om denna uppräkning är tillräcklig i förhållande till kostnadsutvecklingen. Tvåprissystemets avskaffande har gjort att mjölkpriset har sjunkit. I och för sig framhålls i propositionen att lönsamheten för jordbruket i norra Sverige inte nämnvärt skall tillåtas att minska. Men lönsamheten är i dag alltför svag, och detta gör att man måste vara mycket observant på utvecklingen härvidlag. Här måste man, som det står i utskottstexten, få till stånd att lönsamheten höjs och att näringens utövare vinner ökad framtidstro. Jag skulle också vilja beröra jordbruksnäringen i Värmland. Värmland är litet komplicerat. Det ligger i södra delen av norra Sverige och i norra delen av södra Sverige. Det gör att man hamnar mitt emellan. I Värmland har man nu under ett antal år förlorat ganska många jordbrukare. Det beror på den dåliga lönsamhet som har rått i näringen. Förhoppningen är att det nu skall bli en bättre lönsamhet. Stora delar av Värmland ingår i det område som i dag omfattas av prisstödet till norra Sverige. För det är ju på det viset att stora delar av Värmland inte har bättre betingelser för jordbruk än vad man har längre norrut i landet. Därför är det viktigt att detta stöd bibehålls och även förbättras. När det gäller stödet till jordbruket i norra Sverige har statens jordbruksnämnd regeringens uppdrag att lämna förslag till hur detta stöd skall vara utformat för att bevara ett livskraftigt jordbruk i dessa delar av landet. Jord bruksnämnden skall också se till att det finns eventuella behov av förändringar i beräkningsmodellen för det särskilda prisstödet. Man skall också se på eventuella justeringar i den geografiska områdesindelningen. Jag hoppas därför att det skall komma fram en del positiva lösningar av denna översyn. För jordbruksnäringen i Värmland är det väsentligt att det sker en revidering av de nu gällande geografiska områdena. Det är krav som länge framförts av LRF i Värmland, av länsstyrelsen och av berörda kommuner. Orsaken till detta är att olika utredningar har visat att betingelserna för jordbruk i Värmlands skogsoch mellanbygder inte är bättre än på många orter i Norrland. De kommuner som snarast borde flyttas upp i ett fördelaktigare område är Arvika, Eda, Årjäng, Sunne, Munkfors, Hagfors, Filipstad, Kil och delar av Säffle och Karlstads kommuner. Inom de områden som jag nu berört är det många bönder som slutat under de senaste åren. Om det inte sker förändringar till det bättre inom en snar framtid fruktar jag att ytterligare brukare kommer att lägga av. Därför hoppas jag att jordbruksnämnden kommer fram till en positiv justering av dessa områden. Fru talman! För övrigt så finns det mycket ytterligare att säga när det gäller landsbygdens utveckling. Men vi har ju en regionalpolitisk debatt på måndag här i kammaren, så jag får återkomma till dessa spörsmål då.

Fru talman! Vi står inför ett viktigt beslut om den framtida livsmedelspolitiken. Vi skulle kunna ha haft ett lysande tillfälle till en radikal omläggning av jordbruket. Det hade kunnat moderniseras och befrias från oket från kemikalier och gifter. Majoriteten i riksdagen väljer att i stort sett fortsätta som förut med mindre justeringar. Vi hade behövt en livsmedelspolitik för 2000-talet, en som är förutseende. Vi behöver inte en politik som har sina rötter i 1800-talet. Debatten kring jordbruket har varit intressant att följa därför att den i allt väsentligt bara behandlar produktionen och producenterna. De slutliga avnämarna — vi konsumenter — har nästan kommit bort ur bilden. Den enda konsumentfråga som verkar vara av intresse är priset på livsmedlen. Vi har i Sverige en kår utomordentligt skickliga bönder — odlare och djurhållare. De har i årtionden följt de politiska signalerna mycket lojalt. Det är få producenter som har visat en sådan kraft i arbetet att effektivisera och förbättra. En enastående bedrift. De har vant sig vid politiska beslut som har trasslat till det för dem. Vi är av den uppfattningen att jordbrukarna skall ha en god ersättning för sitt viktiga arbete. Den politiskt styrda utvecklingen av jordbruket har medfört rader av miljöproblem, beroende på att industrisamhället förstör produktiviteten i de biologiska systemen. För att kompensera för produktivitetsförlusterna har man tvingats till omfattande användning av konstgödsel och jordbruksgifter. Detta leder till stora kväveläckage, som medför att vattendrag växer igen och fisket tynar. Nu är jordbruket inte den enda part som bidrar till dessa läckage. Dit hör den ökande bilismen, utsläpp från de kommunala reningsverken och från skogsbruket. Vi finner numera rester av jordbruksgifter i de flesta sydoch mellansvenska vattendragen. Från skilda håll i landet har man nu funnit jordbruksgifter i grundvatten och dricksvatten. Vi finner höga halter av nitrater och nitriter i brunnar på landsbygden. Vatten betraktas numera som ett livsmedel, och det är mer än oroande att jordbrukspolitiken har fått så allvarliga konsekvenser för vårt vatten. Vi finner också rester av jordbruksgifter och kadmium i den vanliga maten som en följd av den förda politiken. Vi får en mat som tagits fram på sätt som ställer till omfattande miljöproblem och som förvärrar de problem vi har. Vi får en mat som kan ge oss långsiktiga problem ur folkhälsosynpunkt. Än en gång vill jag påminna om att detta inte är en kritik mot de enskilda bönderna. Det är en kritik av en långvarig och dålig jordbruksoch livsmedelspolitik. Konsumenterna har på senare tid varseblivit dessa problem och börjar fordra livsmedel som inte har producerats eller behandlats med kemikalier av skilda slag. Detta är viktiga signaler till politiker och jordbrukare. Signaler som skulle ha tagits på allvar. Det är av största vikt att vi framöver kan tillförsäkra konsumenterna fullgoda livsmedel genom att ställa samma krav på importerade livsmedel som på dem som produceras i Sverige. Med krav avser vi här inte bara mängden restsubstanser i maten utan också sättet att producera. Vi skall inte bidra till att exportera miljöproblem. Ett sätt att hantera dessa frågor är att arbeta med produktspecifikationer där man bestämmer kvalitetskraven på livsmedlen och hur de skall produceras. Ett sådan förfarande kan aldrig betraktas som handelshinder. Det innebär i stället att vi ställer krav på likabehandling mellan inhemsk produktion och import. Sverige är ett fantastiskt land. Det har givit oss den högsta matskatten i världen. Vi har länge krävt att momsen på basmaten skall slopas. Det vore ett utomordentligt sätt att stödja det svenska jordbruket. Och en inledning till starkt ökad omläggning till det som kallas alternativodling, den som sker utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Att sänka basmatpriserna med nära en fjärdedel innebär att konsumenterna kan prioritera basmaten. Det är spännande att notera att moderaterna nu börjar se ljust i denna viktiga fråga. Kanske vi får med folkpartiet en dag och då kan vi göra en väsentlig prissänkning på basmaten. Miljöpartiet de gröna har i sina motioner visat hur finansieringen skall gå till. Livsmedelspolitik är inte bara miljöpolitik utan också en viktig folkhälsofråga. Den frågan löser man inte genom det kommande beslutet, eftersom man avser att fortsätta precis på samma sätt som förr. Det är mer än beklagligt att den nu aviserade livsmedelspolitiken inte i praktiken bryr sig om dessa frågor. Konsumenterna sviks i en viktig hälsofråga. Vi hade behövt en framsynt politik som skulle ha inlett en modernisering av jordbruket, som innebär att man bygger på den biologiska grunden och inte fortsätter med den kemikalieanvändning som hotar både miljö och hälsa. De handlingsalternativ som majoriteten avvisar hade kunnat vara inled ningen till en sundare politik för sunda livsmedel. Det hade kunnat vara inledningen till en livsmedelspolitik som skulle ha givit oss ett uthålligt jordbruk, inte ett som är extremt utlandsberoende.

Fru talman! Så hävdar då återigen miljöpartiet en uppfattning som jag tror att partiet är totalt ensamt om, nämligen att den nya jordbrukspolitiken i allt väsentligt inte innebär några skillnader i förhållande till den gamla. Det är för var och en som har satt sig in i denna diskussion ett fullkomligt obegripligt påstående. Den nya jordbrukspolitiken innebär att vi går ifrån det gamla systemet med jordbruksprisregleringar och slår in på en helt ny väg. Jag skulle gärna vilja veta vilka konkreta förslag miljöpartiet har, som så radikalt skulle förändra jordbrukspolitiken. Det enda konkreta ni tar upp i diskussionen, som skiljer er från andra, är att ni nu, omedelbart och drastiskt, vill höja avgifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Jag kan faktiskt inte se att det på något avgörande sätt skulle förändra jordbrukspolitiken, som ni vill göra gällande. Det finns ingenting som motsäger att man går vidare och höjer avgifterna och kommer ytterligare bort från användandet av bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det är naturligtvis också önskvärt. Men det beslut vi skall fatta i dag står inte i någon som helst motsättning till en sådan åtgärd. Det är för mig fullkomligt obegripligt att ni kan fortsätta att hävda detta gång efter annan. Carl Frick talar också om att det inte finns någonting som gynnar konsumenterna. Vad har då miljöpartiet i sin jordbrukspolitik som gynnar konsumenterna? Jag kan inte se att det finns några inslag i det som ni tar upp, som på något sätt skulle gagna konsumenterna. Jag tycker att det är upprörande, rent ut sagt, att man kan vara så oerhört nonchalant som miljöpartiets representanter är här, när det gäller en så viktig fråga, särskilt som man säger att detta är en av partiets hjärtefrågor. När en av partiets hjärtefrågor behandlas på detta sätt, då undrar man hur det är med de andra frågorna.
Fru talman! Det finns inget drag av nonchalans i den politik som miljöpartiet föreslår när det gäller jordbruket. En av de viktigare frågorna långsiktigt för våra konsumenter är att få mat som är producerad på ett sådant sätt att den praktiskt taget inte innehåller några rester av jordbruksgifter, som på lång sikt är till skada för vår hälsa. Vi vet inte riktigt vad de kommer att innebära. En sådan politik som vi föreslår korrigerar mängder av de olika problem i det moderna jordbruket som förstör vår miljö, till följd av den politik vi har haft. När vi säger att det inte är någon avgörande skillnad mellan det aktuella förslaget och den tidigare politiken, gäller det just själva användningen av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vi är helt och hållet med på själva avregleringen. I dag försöker man att koncentrera odlandet till slättbygderna och fortfarande driva en linje med ständigt högre och ökande produktion, med användande av all dagens kemikalieteknik. Vår linje är i stället att vi skall ha betydligt mer extensiv odling med minskad användning av kemikalier. Vi vill också slopa momsen på basmaten och därmed ge möjligheter att på ett helt annat sätt gå över till vad vi kallar för alternativa odlingsformer. Vi tycker att det är en utomordentligt viktig process för de svenska konsumenterna och också för de svenska bönderna, som därmed slipper hantera ämnen som de faktiskt själva mår ganska dåligt av. Talar man med svenska bönder framgår det att de ofta är förtvivlade över att behöva hantera gifter av olika slag. De mår inte bra av att göra det, och de mår inte psykiskt bra av att göra någonting som de i sitt hjärta känner är fel. Det obegripliga i debatten om livsmedel är att man inte mera handfast vill gå in för att komma bort från denna hantering. Vi tycker att man går alldeles för långsamt fram. Detta är mycket viktiga frågor, både för hälsa och miljö. Jag tror att vi när det gäller dessa frågor har betydligt större förståelse hos det svenska folket än hos ett antal politiker i denna kammare.

Fru talman! Man blir vad man äter, säger fijianerna — ett tänkvärt ordspråk. Enigheten om att valet av mat är viktigt för vår hälsa och välbefinnande är stor. Bra mat och goda kostvanor ger bättre hälsa och ett längre liv. Maten har också stor social betydelse — måltiden ger oss glädje och gemenskap, en livskvalitet. Det talas i den jordbrukspolitiska debatten oftast om jordbrukaren, olika stödformer och ett öppet landskap, men inte lika ofta om konsumenten, som inte har en stark organisation bakom sig. Därför är det positivt att dagens beslut innefattar 2 miljoner i stöd till ideella organisationer som sysslar med olika konsumentfrågor. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet ägnade en stor del av sin förra kongress till frågor om livsmedel och miljö. Vi var tidigt engagerade för en aktiv konsumentpolitik. Vi har nu stora förväntningar på den nya livsmedelspolitiken och dess effekter för den enskilde konsumenten. För konsumenten är det viktigt med ett stort urval av varor till god kvalitet och rimliga priser. Den som sköter matlagningen i familjen vill servera mat som smakar gott, ser aptitlig ut och som innehåller så litet ffrämmande tillsatser som möjligt — inga bekämpningsmedel, extra färg eller konserveringsmedel. För att slippa extra tillsatser för att bevara färskheten är korta transporter mellan producent och konsument viktiga. Långa transporter och dyra förpackningar är bara några exempel på de fördyringar som sker i mellanleden, innan varan når konsumenten. I debatten har under senare tid förekommit många oseriösa påståenden, bl.a. att livsmedelspriserna skulle kunna halveras vid en avreglering. Detta är naturligtvis omöjligt, och det viktiga för konsumenten är i dag att stegringstakten på livsmedelspriserna avtar och att de positiva effekterna kommer konsumenten till del och inte försvinner i mellanleden. Med den nya inriktningen av livsmedelspolitiken måste konsumenten och konsumentens önskemål få större genomslag och dialogen mellan producent och konsument öka. Den nya inriktningen på livsmedelspolitiken bör på sikt ge ett positivt resultatet för konsumenterna. Fru talman! Avregleringen måste komma konsumenten till del genom lägre priser och större valfrihet. Alternativt framställda livsmedel kommer att få en större marknad till fördel för både konsumenter och producenter. Ett ökat utbud och en bättre kvalitet gynnar konsumenten, ger ökad valfrihet vid köptillfället, samt ligger helt i linje med socialdemokratiska kvinnoförbundets arbete på det livsmedelspolitiska området.

Fru talman! Vi har under många år i denna kammare diskuterat sockernäringens struktur och framtid. För oss ledamöter från Kalmar län är denna fråga av avgörande betydelse. Därför vill jag, även om tiden är knapp, göra några korta markeringar. Sockerbetsodling och förädling i vårt län är av sådan betydelse från regionalpolitisk, miljömässig och beredskapsmässig synpunkt att verksamheten måste säkerställas för framtiden. Därför återkommer vi ständigt till frågan om sockerbruket i Mörbylånga och dess odlingsområde. Detta skedde senast i en omfattande motion som väcktes under den allmänna motionstiden. Denna stöds av samtliga riksdagsledamöter från länet. Vi är naturligtvis medvetna om att spelreglerna är sådana att Sockerbolaget avgör branschens struktur. Sockerbolaget har emellertid monopol och därmed ett särskilt ansvar. Och genom den stora betydelse verksamheten har för vissa delar av landet måste staten vara med i framtidsdiskussionerna. Kanske kan den förändrade ägarstrukturen i detta avseende ha en positiv effekt. Dessutom är det ju inte så att bruket går med förlust. Vinsten är kanske inte lika stor i denna livsmedelsindustri som inom andra delar av Volvo-koncernen. Måhända bör man räkna annorlunda på färskvaror än på t.ex. bilar? Färskvarorna är ju sårbara av orsaker man inte kan styra, exempelvis väder och klimat. Mörbylångabruket har under många år varit nedläggningshotat. Genom särskild reglering av odlingsarealen och genom ett särskilt Ö-bruksstöd har bruken på Öland och Gotland kunnat leva vidare. I såväl propositionen som i jordbruksutskottets betänkande anförs att en avreglering med bibehållet gränsskydd inte behöver innebära någon minskning av produktionen och att omställningen därför inte bör vålla några egentliga problem. Vidare står där att sockernäringen med detta bör ges möjlighet att utvecklas och att det bör bli möjligt att göra nödvändiga strukturrationaliseringar. Det är här vår oro kommer in. Vid strukturförändringar är det nästan alltid de mindre enheterna som skärs bort först. I vår motion har vi bl.a. pekat på att frågan om sockerproduktionen på Öland måste ses utifrån en helhetssyn på ön. En eventuell nedläggning skulle innebära stora konsekvenser inte bara för sysselsättningen utan också för den sociala servicen, turismen och naturmiljön. Ett direktbortfall av ca 400 sysselsättningstillfällen innebär i förlängningen en betydande reducering av servicestrukturen, speciellt beträffande de sydligaste delarna av ön. Den totala sysselsättningseffekten kan därför innebära en reducering av 600-700 arbetstillfällen. På Öland har sockerbetsodlingen den högsta relativa lönsamheten. Denna särställning beror helt på alternativgrödornas väsentligt lägre avkastning. Rekommendationen är att betor inte bör förekomma på ett och samma skifte mer än vart fjärde år eller med ännu längre mellanrum. En koncentration av odlingen, vilket skulle bli följden om man lade ner odlingen och förädlingen på Öland, skulle öka risken för växtföljdssjukdomar. Sambandet mellan sockerbetsodling och animalieproduktion bör uppmärksammas mera. Andelen odlare med animalieproduktion är på Öland 76 96 mot genomsnittligt 61 26, vilket ger gynnsamma miljöeffekter då kväveläckaget blir minimalt. Med tanke på transportkostnaderna kommer sannolikt hela sockerbetsodlingen i Kalmar län att upphöra om Mörbylångabruket läggs ner. I övrigt påpekar vi i motionen att Öland är ett från naturvårdssynpunkt säreget och särpräglat landskap av stort riksintresse. För att Alvaret och strandängarna skall kunna behålla sin särprägel och det stora naturvärdet, krävs en avbetning med boskap. Det finns ett direkt samband mellan de storboskapshållande betodlarna och förutsättningarna för att bibehålla det öppna öländska landskapet. Också beredskapsskäl talar starkt mot en koncentration av hela den svenska sockerproduktionen till de allra sydligaste delarna av Sverige. Den fortsatta betodlingen och driften vid de båda Ö-bruken bör enligt propositionen bli föremål för regionaloch sysselsättningspolitiska överväganden. En utvärdering skall nu ske av effekten av det särskilda stödet till odlarna och sockerbruken. Vi emotser detta med intresse och förutsätter att statens och Sockerbolagets grundsyn i fråga om sockerbetodlingens roll för Öland fastställs i ett långsiktigt beslut som skapar goda betingelser för planering hos samhällsorgan, odlare och anställda.

Fru talman! Ärade ledamöter! Jordbruket är en belastning för det svenska samhället som vi snarast möjligt bör avlasta oss. Den åkerjord som friställs från livsmedelsproduktion bör i första hand tas i anspråk för skogsplantering, i den mån den över huvud taget skall utnyttjas. Våra inhemskt producerade livsmedel är dyra och av tvivelaktig kvalitet. Det finns en stor överskottsproduktion på livsmedel i världen och en betydande arealreserv som kan odlas upp. Det har därför ingen betydelse om vi minskar vår åkerareal. Fru talman! Det här är det budskap som gått ut till svenska folket från regeringen. Det skedde först genom den livsmedelspolitiska arbetsgruppen och därefter genom den proposition som vi i dag behandlar. Undra på att Sveriges bönder och landsbygdens befolkning är både indignerade och rasande! I en tid då jordens råvaruresurser förbrukas i allt snabbare takt och vår miljö fördärvas allt mer för varje dag, beskrivs den odlade jorden, en av de få förnybara produktionsresurser mänskligheten förfogar över, som en belastning. I en tid då stora delar av världen svälter och då förutsättningarna att uppnå en fredligare värld kan komma att hänga på vår förmåga att skapa ett globalt system för att mätta mänskligheten, talas det om livsmedelsöverskott. I ett land där man infört världens högsta matskatt talas det om höga livsmedelspriser. När man med sin jordbrukspolitik själv drivit fram djurfabriker på de små familjejordbrukens bekostnad, talas det om dålig livsmedelskvalitet. Vad vill regeringen egentligen uppnå med allt detta? Jag är förvisso, som alla här, fullt införstådd med att frågan om jordbruket och livsmedelsförsörjningen är komplicerad. Jag är helt på det klara med de problem som finns i den nuvarande regleringen, med gränsskydd, exportfinansiering, mjölkprisreglering och allt vad det nu är. Och det finns i och för sig mycket att säga om detta. Mycket har sagts, och alltför många kan detta bättre än jag och vill tala om det. Vad jag vänder mig emot är den destruktiva inställning till den odlade jorden och till de människor som brukar den, som kommit till uttryck i det mesta av vad regeringen sagt och gjort i anslutning till detta lagförslag. Fru talman! Måhända kommer det beslut vi kommer att fatta här i dag på sikt att leda till ökad trygghet för jordbruksnäringen. Vi får innerligt hoppas det. I så fall beror det i hög grad på det arbete som centerns representanter i jordbruksutskottet har lagt ned på att få fram en avsevärt bättre produkt än det fullständigt oacceptabla förslaget från den livsmedelspolitiska arbetsgruppen. Det som hittills känts och märkts mest är ändå den negativa ansats som präglat hela debatten. Trots alla invändningar och alla försök att få regeringen att inse sitt ansvar för konsekvenserna av det man vill göra, saknas fortfarande tillräckligt klara besked om hur den areal som friställs från livsmedelsproduktion skall kunna utnyttjas till produktion av andra grödor. Jag tänker då naturligtvis i första hand på etanolfrågan. 36 90 av koldioxidutsläppen kommer från trafiksektorn, och 20 96 kommer från de bensindrivna bilarna. Det skulle finnas stora miljöfördelar i att snarast möjligt starta en etanolproduktion i större skala. De två anläggningar som diskuterats hittills är faktiskt en ganska blygsam början. För att försörja två produktionsanläggningar på låt oss säga ca 65 000 m? vardera kommer inte mer än 80 000 ha av de minst 500 000 ha som kommer att friställas att behöva tas i anspråk. En förutsättning för att vi skall klara av att uppnå koldioxidmålet är alldeles oaktat kärnkraftsavvecklingen att vi snarast kan få fram biobaserade motorbränslen i betydande omfattning, eftersom den största delen av koldioxidökningen kommer från trafiken. Skall vi kunna förbättra miljön i de stora tärtorterna är en övergång till ren etanoldrift för i första hand de bussar och transportfordon som går i stadstrafik mycket angelägen. Att då fastna i t.ex. en diskussion om priset på importerad etanol i förhål lande till inhemskt producerad är bara ett sätt att försöka att skjuta på ett ställningstagande. Den etanol som importeras i dag kommer i stor utsträckning från en kraftigt subventionerad överskottsproduktion av vin i framför allt Frankrike. Om den skulle betalas med det egentliga produktionspriset skulle den kosta uppemot 10 kr. mer än den som vi själva kan tillverka inom landet. En låginblandning i bensin skulle redan i dag kunna bli lönsam om bara regeringen ville bestämma sig för att ge de ekonomiska garantier som måste till för att få i gång en storskalig produktion. Fru talman! Regeringens ovilja att redan nu konkretisera sig på den här punkten är bara en ytterligare bekräftelse på dess beslutsimpotens i energifrågan. Fru talman! Det mesta av den uppgivenhet och det missmod som jordbrukets och landsbygdens folk just nu upplever hade kunnat undvikas om det beslut som nu kommer att fattas hade varit grundat på en positivare attityd till jordbruket som resurs. Om regeringen, såsom centern gör i sina resevationer, i stället för att överdriva problemen lyft fram det positiva som ligger i att odla och bruka den goda jorden hade man säkert sluppit mycket av den kritik som den nu fått ta emot. Vi behöver vårt jordbruk — För en uthållig försörjningstrygghet —- För vår miljö — För vår överlevnad - För kommande generationer För ett samhälle där man brukar i stället för förbrukar Kort sagt, för ett samhälle i ekologisk balans. Det borde ha varit den självklara utgångspunkten för den debatt som nu lett fram till vad som kallas en ny livsmedelspolitik. I centerns reservationer har just dessa aspekter på ett mycket tydligt sätt förts fram. Jag ställer mig naturligtvis bakom dessa reservationer.

Fru talman! Jag vill först säga följande apropå Lars Ernestams påhopp. Han säger att han inte förstår att vi miljöpartister är för fri konkurrens och mångfald. Jag vill hänvisa till vårt jordbruksprogram från 1984, där vi är mycket kritiska mot prisregleringssystemen. Vi vill ha mer konkurrens, bryta upp monopolen och ha ökade resurser till näringsfrihetsombudsmannen. Fru talman! Jag vill helt kort ta upp samspelet mellan lantbruk och försvar. Beredskapsmålet har inte uppnåtts med nuvarande jordbrukspolitik, trots betydande överproduktion av spannmål, kött och mjölk. Det har den parlamentariska arbetsgruppen konstaterat. Orsakerna är dels industrijordbrukets sårbarhet och beroende av importerade insatsvaror såsom gödsel, gifter, drivmedel och maskiner, dels den långt gångna specialiseringen och koncentrationen av jordbruk och livsmedelsindustri till södra Sveriges slättbygder. Nå, vad är det nu som föreslås? Jo, det är en fortsatt intensifiering av industrijordbruket och en fortsatt minskning av åkerarealen. Enligt arbetsgrup pens förslag skulle livsmedelsberedskapens brister klaras av med ökad lagring. Föreliggande betänkande är mera nyanserat, med skrivningar som öppnar för stöd till i synnerhet Norrlandsjordbruket, men fortfarande förefaller en utbyggd lagring vara den väsentliga beredskapsåtgärden. Det kan tyckas litet egendomligt att denna metod kommit till heders igen. Den utmönstrades i huvudsak av 1987 års försvarsbeslut. Tidigare lager är snart slutsålda. Ännu egendomligare är det att man bygger sina bedömningar på 1987 års hotbildsbedömning — tolv månaders förkrigsskede, några månaders krig och kanske tolv månaders efterkrigsskede. I dag är detta på grund av förändringarna i omvärlden en hopplöst föråldrad bild. Försvarskommittén har inte avgivit något genomarbetat förslag på området. Man fick inte den förlängda tid vi begärde. Kanske kan vi få någon bedömning från kommittén till betänkandet i december. Men vilken hotbild skall man räkna på? Marginaldoktrinen och Sverige mellan stormaktsblocken gäller ju inte längre. Hur länge varar ett krig eller en kris? Iran och Irak krigade i fem sex år, Sovjet ungefär lika länge i Afghanistan. I Nordirland har ett mindre krig pågått i ca 40 år. I Panama räckte det med en vecka. Tjernobylkatastrofen förstörde landområden i Vitryssland och Ukraina som är ungefär lika stora som hela Sveriges åkerareal. Vi vet att det marknära ozonet angriper vegetationen. Stora arealer i Centraloch Östeuropa är så miljömässigt förgiftade att de borde evakueras. Flyktingströmmen till Sverige ökar redan. Detta är bara några exempel på vad som finns i dagens hotbild. Ingen vet väl säkert vad som kommer i framtiden. Sanningen är väl att planering efter något visst sorts krig är fullkomligt irrelevant. Vi behöver en beredskap som på alla områden kännetecknas av flexibilitet. Ett mångformigt, ekologiskt anpassat lantbruk har vida större flexibilitet än ett potatislager eller gödsellager. Det är så lyckligt att ekologiska hänsyn och försvarshänsyn i långa stycken går hand i hand. Ett ekologiskt lantbruk behöver mer areal för samma livsmedelsproduktion som ett kemikaliejordbruk, inte därför att hektarskördarna behöver vara väsentligt lägre, utan bl.a. därför att man behöver vallbaljväxter i växtföljden som fixerar luftkväve. Således kan ett sådant lantbruk, förutom att det ger robust och säker livsmedelsproduktion, ge en befolkad glesbygd som går att försvara. Vi kan inte försvara ett folktomt land. Här är det emellertid inte fråga om någon återgång till det gamla eller till Sörgårdsromantik, utan om en trovärdig försvarspolitik utan JAS och stridsvagnskulisser. Jag vill, liksom Åsa Domeij, understryka den grundläggande skillnaden mellan att satsa på åkermarken och människan och att satsa på kemikalier som grundresurs i jordbruket. Jag anser att det är en fundamental skillnad, det vill jag säga med adress till Annika Åhnberg. Nu antyds och förespeglas en politik där man skall minska åkermark. Är gården nedlagd och gårdstunet granplanterat är det ganska svårt att backa. Då har man inte kvar mycket flexibilitet. Det är synd om vi nu missar chansen att ta vara på det samspelsvärde som finns i att koordinera livsmedelsoch försvarspolitik. Vi har enligt min mening inte råd med vattentäta skott mellan olika samhällsområden. Fru talman! Det borde finnas många försvarsmiljarder att tjäna på ett ekologiskt lantbruk. Låt oss göra kostnadsberäkningar på detta och hålla dörrar öppna i jordbrukspolitiken inför nästa försvarsbeslut. Jag har förstått av inläggen här från flera partier att man skulle vilja diskutera mer med miljöpartiet de gröna. Men jag skall inte ta upp tid med ett återremissyrkande, utan jag hoppas på kommande kompletterande betänkanden.